Herr talman! Jag gör det lite enklare här. Beatrice Ask och jag är nämligen överens om många av de här sakerna. Då är min raka fråga: Kommer den borgerliga regeringen att införa en möjlighet till preventiva tvångsmedel så fort som det är möjligt?
Herr talman! Med tanke på de råd som jag fick av Thomas Bodström tidigare ska jag väl säga att jag i den frågan inte har pratat färdigt med alliansen. Men vår avsikt är att arbeta med detta, och den tidsplan som gäller är beroende av att riksdagen faktiskt har vilandeförklarat de nu gällande propositionerna. Min ambition är att vi ska hantera detta i laga ordning, och min inställning i sakfrågan är väl känd. När det gäller buggning har vi i regeringsförklaringen tydliggjort vad som gäller.
Herr talman! Jag ska säga något bara för att det inte ska vara några missförstånd. Beatrice Ask! Det är din uppfattning att preventiva tvångsmedel ska införas. Man är ännu inte överens i den borgerliga regeringen om hur man ska bestämma sig. Men det är i alla fall din uppfattning, med tanke på det sätt som du också röstade i riksdagen, att det ska införas. Men svenska medborgare får vänta på besked om det kommer att införas eller inte. Är det rätt uppfattat?
Herr talman! Den debatt som vi hade kring de här båda propositionerna gav vid handen att det fanns en del saker som var utestående. Vi har inte diskuterat färdigt än, eftersom det underlag som jag tror är väldigt viktigt i de diskussionerna kom först i fredags. Jag kommer att ta de diskussionerna med allianspartierna. Min ambition är fortfarande att den grundinställning som jag har redovisat tillsammans med partiet tidigare ska gälla. Jag tror att det är viktigt för polisen och för rättssystemet att vi får mer moderna verktyg på plats och att vi också gör den hemläxan i god tid så att vi kan hantera detta utan onödiga förseningar med respekt för riksdagens tidigare beslut.
Herr talman! Jag tror att vi alla har respekt för det. Och vi alla som arbetar med det här är fullt medvetna om att det är vilandeförklarat. Men jag tror att många vill ha svar så fort som möjligt, och det jag tror att många uppfattar som väldigt handlingsförlamande från regeringens sida är att man faktiskt inte kan ge besked. Man sade inte ett ord om det här i regeringsförklaringen, om preventiva tvångsmedel ska införas. Detta är ju ett sådant oerhört viktigt verktyg för att man ska kunna bekämpa terrorism och annan systemhotande brottslighet. Jag ska inte övertyga dig, Beatrice Ask, för jag vet att vi är överens. Men jag tror att många tycker att det är väldigt viktigt att så snart som möjligt få ett ordentligt besked från hela regeringen. Kommer detta att fullföljas på det sätt som den socialdemokratiska regeringen gjorde möjligt? Det hade till och med kunnat vara infört i dag om det inte hade blivit på det sätt som det blev. Man kom inte överens inom den borgerliga alliansen, och också Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville skjuta upp det. Jag kan bara konstatera att man ännu inte är överens. Då är min sista fråga: När kan de svenska medborgarna få ett besked om detta, och när kan polis och åklagare få ett besked om att de ska få den här möjligheten med preventiva tvångsmedel som de så väl behöver?
Herr talman! Det var uppenbart att väljarna inte var så där jättenöjda med de socialdemokratiska besked som gavs. Det faktum att man inte ger besked betyder inte heller att man inte är överens. Vad jag har försökt tydliggöra är att vi i fredags fick en utredning där det har tagits fram underlag för de diskussioner som man ska ha. Jag har faktiskt inte träffat mina kamrater sedan dess. Däremot kan jag säga att vi diskuterar hemliga tvångsmedel och annat, men vi har inte suttit i några förhandlingar eller i den typen av diskussioner. Jag vet faktiskt inte. Vi kanske är helt överens. Vi kanske inte är det. Men det är inte så att det faktum att vi inte har en alliansuppfattning i en delfråga som rör den här interpellationen innebär att vi inte är överens. Jag är helt övertygad om att vi också i de här frågorna kan komma överens bara vi hinner prata med varandra, och det ska vi göra. Det finns ju många andra frågor som jag tror att väljarna är ännu mer angelägna om att få besked om. En del av dem har vi diskuterat i några av den rad av interpellationer som Thomas Bodström har ställt i dag.